Herr talman! Min erfarenhet säger mig att det är bättre att låta ungdomar bo samman utan att gifta sig och undvika den skilsmässa, som kanske skulle ha kommit. När man numera kan se så fördomsfritt på samlevnaden, tycker jag att detta är att föredra. Skulle ungdomarna till äventyrs vilja gifta sig, har de ju möjlighet att begära dispens, och då får denna prövas i vanlig ordning.

Herr talman! Jag skall inte fresta herr talmannens och kammarens ledammöters tålamod genom att efter denna långa debatt ta mycken tid i anspråk. Under den allmänna motionstiden i januari i år väckte jag tillsammans med herr Carlshamre en motion, i vilken vi hemställde om att alla anteckningar om äktenskapshinder på grund av psykisk sjukdom skulle utgå ur församlingsböckerna. Vi hade glädjen finna att Kungl. Maj:t den 3 februari i år förordnade att anteckningar om sinnessjukdom och sinnesslöhet skall utgå ur folkbokföringsregistren. Därefter har centrala folkbokföringen och uppbördsnämnden utfärdat anvisningar.

Det har tydligen inte ens första lagutskottet blivit då utskottet haft att behandla motioner som jag tillsammans med företrädare för andra demokratiska partier har väckt i anslutning till Kungl. Maj:ts proposition nr 136, som behandlas i detta utlåtande. Vi har begärt att Kungl. Maj:t måtte utfärda särskilda anvisningar i syfte att vid hindersprövningen säkerställa en från rättssynpunkt betryggande enhetlig tillämmpning av giftermmålsbalkens bestämmelser om äktenskapsförbud vid sinnessjukdom.

Utskottet instämmer med motionärerna och säger att det även med de anvisningar som jag nyss återgav »ofta måste vara förenat med stora svårigheter att ta ställning till frågan om det finns anledning att anta att trolovad är sinnessjuk eller sinnesslö». Ja, det är sannerligen det minsta man kan säga. Utskottet anser därför liksom vi att utförligare anvisningar till ledning för hindersprövningen måste utfärdas. Så ser jag till min glädje att frågan är föremål för uppmärksamhet inom Kungl. Maj:ts kansli. Jag är tacksam för att Kungl. Maj:t tagit på sig denna uppgift som sannerligen inte är lätt. Det skall bli med det största intresse som jag tar del av utformningen av de kommande anvisningarna. Jag hoppas att dessa skall att utfärdas snabbt, så att nuvarande från rättssäkerhetssynpunkt otillfredsställande förhållanden elimineras. När utskottet säger att något initiativ från riksdagens sida inte är påkallat har jag ingenting att invända mot det, eftersom jag tolkar utskottets skrivning som en tillstyrkan av motionerna. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Jag skall inte ta upp tid med någon plädering, utan jag vill bara tala om att jag delar den uppfattning som utskottet har redovisat, framför allt vad som står på s. 48, gällande äktenskapsåldern, och att jag därför kommer att rösta i enlighet med utskottets förslag. Jag delar däremot inte fru Holmqvists uppfattning, när hon säger att det är bättre att ungdomar flyttar ihop utan att gifta sig än att de gifter sig när de är så unga som 18 år. Jag vet att detta för många ungdomar är ett väsentligt problem som ofta skapar svåra samvetskonflikter. En sänkning av äktenskapsåldern för män varigenom de likställs med kvinnorna kan bli till hjälp för många. Även av det skälet kommer jag således att rösta på utskottets förslag.

Herr talman! Den ärade kammaren har i dag varit upptagen av stora och viktiga frågor som berör många människor i vårt land. Jag tänker på frågan om den nya gymnasieskolan, om giftermålsbalken, och den debatt som rörde sig om vår näringspolitik, den svenska ekonomins grundval. Den fråga som vi nu går att behandla, utlänningsfrågan, kanske kvantitativt inte tycks ha så stor räckvidd.

Att frågan är komplicerad till sin natur framgår väl av det förhållandet, att den föreläggs oss i tre olika utskottsutlåtanden.

Det gäller alltså närmast ett utlåtande med principiella ställningstaganden. Men jag kan inte underlåta att inledningsvis fästa uppmärksamheten på något som jag tycker lyfter den här frågan över detaljfrågornas nivå. I den kungl. propositionen framhålles följande i en mening som är lika magnifik som sann. »En huvudlinje i utlänningspolitiken skall som hittills vara att i internationellt samarbete skapa förutsättningar för ett fritt folkutbyte.» Samma mening upprepas i statsutskottets utlåtande nr 196. Det vore bra om den meningen kunde utgöra mottot för den här debatten om utlänningsfrågan, och alldeles orimligt är det väl inte, herr talman. Vi närmar oss julen, och det hände ju en gång att änglar på Betlehems ängar sjöng om frid på jorden och till människor en god vilja. Den här meningen är samma andas barn, det vågar jag säga. Strax efter detta citat i utlåtandets refererande framställning förs vi emellertid ned på den hårda jord vi trampar. Det konstateras i utskottsutlåtandet att förutsättningarna för ett fritt folkutbyte, som ändå är det hägrande målet för oss, ännu inte föreligger. Tills vidare föreligger inte förutsättningar härför, skriver utskottet.

Innan jag går in på de ganska begränsade frågor som jag egentligen här skall tala om kan jag inte underlåta att mycket kort erinra om hur det varit i den svenska historien. Praktiskt taget fram till första världskriget förde Sverige en utlänningspolitik grundad på principen :om det fria folkutbytet. Det var först i samband med första världskriget, närmare bestämt 1914, som vi på grund av kriget antog ett provisorium om skärpt utlänningskontroll. Reglerna där förutsatte att en utlänning inte ägde tillträde till landet utan tillstånd, och det ankom på Kungl. Maj:t att avgöra under vilka förutsättningar utlänning kunde få sådant tillstånd. Alla de provisoriska utlänningslagar som infördes under följande decennier upptog ungefär motsvarande regler. Inte förrän 1945 fick vi en mera definitiv lag. Eller jag kanske skall gå ända fram till 1954, då vi fick den permanenta lagen. I propositionen till 1934 års lag skrevs det någonting som jag vill erinra om nu, eftersom jag vill ha det som bakgrund till de yrkanden som jag om en stund kommer att ställa. Kungl. Maj:t skrev då: »Denna» -— d. v. s. utlänningskontrollen — »får icke vara något självändamål; den bör, i all den utsträckning det kan ske utan fara för väsentliga samhällsintressen, förenklas och nedskäras, så snart mera normala förbindelser mellan folken kan upprättas. De goda erfarenheter som vunnits av det friare folkutbytet med de nordiska grannländerna torde visa att avsevärda fördelar kan uppnås genom en minskning av kontrollen.

När vi inom tredje avdelningen granskat propositionen om riktlinjer för utlänningspolitiken har vi beträffande huvuddragen i stort sett varit ense.

Det är några reservationer fogade vid förevarande utlåtande, och i samtliga dessa reservationer är högerpartiet representerat. I den första och även den andra av dessa är högerrepresentanterna i statsutskottet ensamma. Jag ber, herr talman, att något få motivera vad som där anförs, och jag skall därvidlag ta reservationerna i omvänd ordning.

Främlingsskapet kunde man tala mycket länge om. Ingen av oss har kunnat uppleva det så som den främling vilken kommer från ett land som han lämnat, inte därför att han inte älskar det lika mycket som vi vårt, utan därför att han blivit trängd utanför av någon anledning. Ingen av oss har befunnit sig i denna situation, och därför har vi svårt att förstå den. Vi har i reservationen 3 skrivit något som kanske förefaller en del av våra ärade kammarledamöter litet främmande. Vi har pekat på att det kan hända att en del av de människor, som söker sin fristad i vårt land, inte har kunnat utveckla de verkliga skälen för sin önskan. Detta har vi faktiskt skrivit därför att vi fått belägg för att så vid några tillfällen varit fallet.

Men kanske behövs på vägen mot det slutliga avgörandet just det organ som gör att den verkliga sanningen kan komma i dagen.

Och det är i sin tur den ytterligare motivering som jag vill anföra för ett yrkande om bifall till reservationen 3 vid statsutskottets utlåtande nr 196. Reservationen 2 vid samma utlåtande ligger på ungefär samma plan som reservationen 3 men gäller inte människor som söker sig hit för att kräva en asylrätt som de tidigare inte förstått att kräva på det riktiga sättet. Nej, det gäller i stället människor som för att få komma hit och bosätta sig här skall ha ett arbetstillstånd.

Detta gäller naturligtvis främst vid invandring i egentlig mening, d. v. s. när ett flertal utlänningar kommer hit på en gång. Beträffande enskilda personer kan förhållandet vara annorlunda. Det kan gälla ett företag som för sin produktion är beroende av arbetskraft av en viss typ som inte står att få här i landet och som genom att knyta förbindelser utomlands fått möjlighet att ta hit en person som kan fullgöra ifrågavarande arbetsuppgift. Att individuella hänsyn då kan tas, så att man inte behöver gå efter generella arbetsmarknadspolitiska prövningar, tror jag är väsentligt. Ett sådant förfarande torde inte kunna skada någon av arbetsmarknadens parter men det kan vara till nytta för vår produktion.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 Den reservationen gäller en liten grupp invandrare, som inte är invandrare i gängse mening utan utlänningar som tillfälligt uppehåller sig i Sverige för utförandet av vissa arbetsuppgifter. Dessa personer brukar gå under benämningen montagearbetare.

Vid behandlingen av detta ärende inom tredje avdelningen av statsutskottet fick vi från Nordiska rådets svenska kansli en skrivelse som, eftersom den kom från det hållet, inte diskuterats i utskottet och inte heller berörs i utskottets skrivning. I den skrivelsen har anförts att Nordiska rådets svenska delegation avgivit yttrande över utlänningsutredningens betänkande, vilket ligger till grund för den proposition vi har att behandla i dag. I det nämnda yttrandet berörde Nordiska rådets svenska delegation det nära sambandet mellan Sveriges och övriga nordiska länders utlänningspolitik och översände de handlingar som gällde dessa frågor.

Det framhålles emellertid att tillämpningsbestämmelserna är mycket olikartade i de olika nordiska länderna och man uttrycker ett önskemål om att också därvidlag de nordiska länderna om möjligt jämkas samman. Vi tycker också att detta vore tillrådligt. Det skulle vara det första steget. Men det finns också ett andra steg, nämligen perspektivet — kanske på lång sikt — på en större europeisk gemenskap på arbetsmarknadens område liksom på det ekonomiska området över huvud taget.

Tillämpningskungörelsens bestämmelse om en 14-dagarsgräns är faktiskt enastående. Den är mer restriktiv än vad som förekommer i något annat land av dem som vi närmast har att göra med. Herr talman!

Mot arbetstillståndets innebörd har vi ingenting att invända. Frågan är bara om det finns anledning att just för montagearbetare begränsa den tid, under vilken de kan arbeta här utan arbetstillstånd, till 14 dagar. Vi kan inte se att de arbetsmarknadspolitiska hindren skulle vara avsevärda. Det rör sig om människor som tillfälligt uppehåller sig här och återvänder till sitt hemland. Rättsenligt torde inte ett sådant villkorligt arbetstillstånd i och för sig innebära att avtalet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren, såsom det är utformat i hemlandet, kommer att ändras. Vid sidan om den arbetsmarknadspolitiska aspekten finns emellertid en handelspolitisk aspekt, och den är inte oväsentlig. Genom den metodik som handläggningen av dessa ärenden kommit att få i utskotten och i andra sammanhang har samma fråga om montagearbetarna kommit att behandlas både i statsutskottets utlåtande och i andra lagutskottets utlåtande. Den reservation som vi från högerhåll har fogat till statsutskottets utlåtande är begränsad till ett yrkande om en annan skrivning i motiveringen.

Jag har förhoppningar om att så skall bli fallet, eftersom det har blivit oss bekant att förhandlingar i den riktningen på nordisk basis redan försiggår. Herr talman! Efter att ha yrkat bifall till reservationerna ber jag att i övrigt få yrka bifall till vad statsutskottet hemställt i sitt utlåtande nr 196.

Herr talman! Det har, som fröken Ljungberg redan sagt, rått en betydande enighet inom utskottet om huvuddragen i de riktlinjer för utlänningspolitiken som presenteras i propositionen nr 142. Det är tillfredsställande att statsmakterna nu tar ett ökat ansvar för utlänningspolitiken. Vad vi kan beklaga är att beslutet har fått vänta så länge och att viktiga kompletterande beslut, bl.a. om anpassningsfrågorna, ännu återstår. Reformtakten i den svenska utlänningspolitiken har ju varit ganska långsam. Utlänningskommissionen startade år 1944 som ett tillfälligt krisorgan. Den har fått vara kvar ända sedan dess trots många uppmärksammade problem. Inte minst för de människor som nu arbetar med utlänningspolitiken är det tillfredsställande att vi äntligen får klarare riktlinjer för detta arbete. Den nuvarande utlänningslagstiftningen är från 1954 — men den går tillbaka till lagar från 1927 och tidigare. År 1961 tillsattes utlänningsutredningen. Den tog sex år på sig, och regeringen dröjde sedan ytterligare mer än ett år innan den framlade en proposition. Väsentliga delar av utlänningspolitiken har dessutom hänskjutits till en ny utredning. Det är egentligen inte några principiella förändringar i utlänningspolitiken som nu kommer att vidtagas. Kontrollen av invandringen kommer att bestå. Från liberal utgångspunkt är det en grundläggande tanke att den enskilde själv skall kunna bestämma sin vistelseort, kunna fritt röra sig över gränserna, själv få bestämma var han vill bosätta sig och söka sin inkomst. Denna princip är dock inte förverkligad, vare sig i vårt land eller i några andra länder, och det är tyvärr inte heller möjligt att nu förverkliga den. Den kontrollerade invandringen har visserligen avgörande nackdelar — den kan medföra gränstragedier, den kan aldrig bli effektiv och rättvis — och dessa nackdelar har måhända inte tillräckligt klart kommit fram vare sig i Propositionen eller i utskottets utlåtande. Men ändå är den väg som vi nu måste gå att liberalisera utlänningspolitiken successivt, att i internationellt samarbete skapa förutsättningar för ett friare folkutbyte. Samtidigt därmed måste vi arbeta för att i vårt svenska samhälle få till stånd effektivare åtgärder för invandrarnas anpassning samt sprida större kunskap om och bättre förståelse för invandrarna och deras kultur. Från folkpartiets sida har i en motion redovisats dels vår allmänna syn på utlänningspolitiken, dels en rad förslag rörande samhällets insatser. Vi har i den motionen särskilt framhållit anpassningsfrågornas betydelse, och några av de synpunkter och förslag som har framlagts i motionen har föranlett dels en reservation, dels ett särskilt yttrande. Jag skall här mycket kort beröra dem. Fröken Ljungberg har redan kommenterat behovet av en regional kurativ verksamhet. Låt mig också bara få understryka detta. Man bör söka finna former för samarbete mellan stat, landsting och kommun. Jag vill också peka på de frivilliga och ideella organisationernas insatser för olika invandrargrupper.

Herr talman!

Riksdagen bör så snart som möjligt få förslag härom, och åtgärder som redan nu är nödvändiga får inte uppskjutas i avvaktan på den sittande utredningen om invandrarnas anpassning. De mångåriga pro Vvisoriernas och utredningarnas period måste nu avlösas av en period av målmedvetet handlande. Med framhållande av denna allmänna syn på det nu aktuella förslaget vill jag ansluta mig till huvudlinjerna i statsutskottets utlåtande nr 196 och begränsa mig till att yrka bifall till reservation 3 av herr Axel Andersson m.fl.

Herr talman! Till statsutskottets utlåtande nr 196 har fogats tre reservationer, men som redan framgått av de båda talare som yrkat bifall till reservationerna råder enighet om detta utskottsutlåtande. Inte heller i några motioner har det framförts några mot propositionen principiellt avvikande meningar. Jag tror även att samstämmigheten är stor ute i vårt samhälle, även om jag själv för ungefär fjorton dagar sedan på Sergels torg fick uppleva något annat. Där stod en person som löste alla invandringsproblem enkelt och lättvindigt genom att säga att det inte föreligger någon risk om vi får en fri invandring till vårt land. I fråga om bostaden var det inte något problem, arbetet medförde inte heller några problem. Om det inte fanns någon plats inom den svenska industrin var det självklart, sade denne man, att den som sökt sig hit reste tillbaka till sitt land igen. En hel del hävdar — och det gjorde han också — att det är humant att ha en öppen invandringspolitik i dagens samhälle. Jag vill i stället säga att det är en mycket inhuman invandringspolitik om vi handlar på det sättet att de som kommer till vårt land inte kan få samma standard som de har vilka redan lever och arbetar här. Därför är det, som redan framhållits, nödvändigt att under en nu överskådlig tid upprätthålla en viss kontroll över invandringen. Det är självklart att vår invandringspolitik och debatten därom förs mot bakgrund av den krympande värld vi lever i. Den är inte bara en liten isolerad ö; vi måste ta hänsyn till de internationella förhållandena och de för pliktelser som Sverige har i det sammanhanget. Den svenska utlänningslagstiftningen medger i princip en fri invandring men anvisar medel för en generell invandringskontroll. I vilken utsträckning en sådan kontroll skall tillgripas avgörs av Kungl. Maj:t. De riktlinjer som nu framläggs är, som herr Mundebo framhållit, inte några nyheter — inga formella förändringar föreslås — men de innebär att också riksdagen får ta sin del av ansvaret för målsättningen och för vilka faktorer som skall beaktas vid utövandet av den generella kontrollen. Remissvaren visar en nästan enhällig uppslutning kring den uppfattning som kommer till uttryck i propositionen. Trots den formella enigheten kan man naturligtvis ha olika uppfattningar om invandringens omfattning och inriktning. Bakom de nu föreslagna riktlinjerna ligger uppfattningen att man måste ha en kontroll, om man vill uppnå vissa målsättningar. Dessa kan sammanfattas i två huvudpunkter: För det första skall invandringen samordnas med våra resurser och vår allmänna politik, för det andra skall invandrarna ha möjlighet att leva på samma standard som den befolkning som redan finns i vårt land. Mot den andra punkten har knappast några invändningar rests. Den hör intimt samman med den första, och inom utskottet har det inte höjts någon röst mot de föreslagna principerna. Några fastställda kvoter för invandringen föreslås inte i propositionen utan statsmakterna får fatta beslut om hur avvägningen skall göras och vilka hänsyn som skall tas till olika förhållanden. De infödda svenskarnas intressen måste givetvis beaktas men även deras intressen som erbjudits rätt att invandra. Trots detta vågar jag hävda att en invandringspolitik som den nu föreslagna ger oss möjlighet att verka för ett friare folkutbyte, eftersom våra resurser samordnas och växer snab bare. Därför råder det inga motsättningar mellan en kontrollerad invandring och vår förpliktelse att medverka till att skapa förutsättningar för ett fritt folkutbyte. Den målsättningen är vi väl alla överens om. Jag vill än en gång betona att vår utlänningspolitik inte bara får bygga på resurser och allmänna politiska målsättningar. Ett starkt humanitärt inslag ingår och skall även i fortsättningen ingå i vår bedömning av dessa frågor. I en värld där många blir flyktingar på grund av politiska uppfattningar, hudfärg etc. skall vår flyktingpolitik vara human och liberal. Men vår utlänningspolitik är inte bara en fråga om invandring; den är också en fråga om att bygga upp resurser för att smidigt inlemma invandrarna i vårt samhälle. På förslag av statsutskottets tredje avdelning begärde riksdagen 1967 hos Kungl. Maj:t en utredning om anpassningsfrågorna. Den utredningen är nu tillsatt, och utskottet har därför i det nu föreliggande utlåtandet inte gjort några uttalanden i denna fråga. Utskottet understryker dock att anpassningsfrågorna måste lösas bättre och att vi behöver få ett verkligt grepp om upplysningsverksamheten omkring invandrarnas problem. När det gäller förslaget om inrättande av ett fristående permanent ämbetsverk som skall ersätta utlänningskommissionen från den 1 juli 1969 — och detta är väl grundfrågan i detta sammanhang — har utskottet inte haft någonting att invända. Om jag sedan tar upp reservationerna till statsutskottets utlåtande i tur och ordning, så är det riktigt som fröken Ljungberg säger, att reservation nr 1 gäller motiveringen. Denna reservation behandlar frågan om arbetstillstånd för montagearbetarna. Utskottsmajoriteten har nöjt sig med att i denna fråga uttala, att frågan om en förlängning av den fjortondagarsperiod, för vilken uppehållstillstånd icke krävs, bör prövas av Kungl. Maj:t. Reservanterna har samma uppfattning, men de har tillagt, att Kungl. Maj:t bör »i positiv anda» pröva frågan. Utskottet har upplysts om att frågan är aktuell i departementet på grund av en västtysk not och att nordiska kontakter tagits. Man bör nog eftersträva nordisk enhetlighet på detta område och utskottet vill i detta läge inte binda Kungl. Maj:t. Något yrkande om förlängning av den tid, för vilken uppehållstillstånd icke erfordras, har icke framställts i motionerna, och utskottet har därför icke haft anledning att göra någon hemställan härom till riksdagen. Ett uttalande i denna fråga görs i stället av andra lagutskottet. Reservation nr 2, även den av högerrepresentanterna, tar upp frågan om arbetsmarknadsparternas inflytande på tillståndsgivningen. Departementschefen uttalar att arbetsmarknadsparternas inflytande icke får minskas. I denna fråga är utskottet fullständigt enigt med departementschefen. Reservanterna tar upp frågan om arbetsmarknadsparternas inflytande vid individuell invandring, där kontakt tagits direkt mellan arbetaren i ett främmande land och en arbetsgivare här hemma. I sådana ärenden tas hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, och utskottsmajoriteten anser att arbetsgivarorganisationerna har en reell möjlighet att utöva inflytande i dessa frågor. Reservation nr 3 är en gemensam folkpartioch högerreservation, i vilken frågan om den regionala kurativa verksamheten tas upp. Utskottet hänvisar till den pågående utredningen om invandrarnas anpassningsproblem. Vi inom utskottsmajoriteten anser att vi kan nöja oss med detta. Det är klart att det kan finnas skäl för en regional kurativ verksamhet både på detta och = som det framhållits i utlåtandet — en rad andra områden. Men detta är bara en av många frågor som anpassningsutredningen måste ta upp, och vi anser inte att det finns skäl att bryta ut just denna fråga. Låt mig också säga till fröken Ljungberg, att jag tror — jag har inte kommit i kontakt med problemet, men jag föreställer mig att det kan förhålla sig så — att en del utlänningar på grund av rädsla för polis, statsmakter eller myndigheter över huvud taget inte törs säga varför de kommit till Sverige. Men jag tar för givet att det ställs tolk till sådana flyktingars förfogande. Det är inga nybörjare inom polisen som får hand om dessa ärenden, och jag tror att erfarna förhörsledare kan klara upp dessa saker. Om det i något enstaka fall inte förhåller sig så, tror jag att del är undantaget som bekräftar regeln. Till statsutskottets utlåtande har också fogats ett särskilt yttrande. I dess första stycke konstateras att det bör vara möjligt att tillämpa en generös tolkning i enskilda fall. Eftersom detta sker redan i dag, har jag ingen invändning att göra häremot. I de två följande styckena tas frågan om anpassningsproblemen upp. Jag har redan sagt att en utredning arbetar med dessa frågor och att dessa problem får diskuteras när utredningen framlagt sitt betänkande. När det gäller det fjärde stycket är jag förvissad om att de önskemål som där framförs kommer att beaktas; de är ju självklara i sammanhanget. Med detta, herr talman, tycker jag att jag har gått igenom reservationerna. Låt mig ännu en gång betona den stora enigheten i de principiella frågorna. Jag ber att få yrka bifall till statsutskottets hemställan i dess utlåtande nr 196.

Herr talman!

Vi tycker att riksdagen kan ha en uppfattning i den frågan. Herr Fagerlund sade vidare att en anledning till att man inte kunde ha någon uppfattning var att förhandlingar pågår på grundval av en framstöt från tyskt håll. Ja, men den framstöten gjordes ju 1964 i form av en s.k. verbalnot, och utlänningsutredningen yttrade sig redan 1965 i en remiss på den verbalnoten, men ännu har förhandlingarna tydligen inte nått något resultat. Riksdagen kan ha en uppfattning.

Herr talman! Låt mig säga att även om det är ganska länge sedan noten kom in så är ju frågan fortfarande aktuell. Det är klart att man kan ha olika uppfattningar i frågan huruvida den arbetstillståndsfria tiden för montagearbetare skall vara 14 dagar eller mer. Inom den svenska fackföreningsrörelsen har man kanske en annan uppfattning i denna fråga än reservanterna. Där anser man väl att 14 dagar är en bra tid. Det har nämligen visat sig att det inte är enbart montagearbetare som berörs. Här kommer man i konflikt med avtalsbestämmelserna, som fröken Ljungberg talade om i sitt första anförande: frågan berör de sociala förmånerna efter 14 dagar, o.s.v. Därför är det tveksamt om den arbetstillståndsfria tiden bör förlängas, och denna vår tveksamhet delas enligt de upplysningar jag har fått av tyska LO, som skulle vilja ha samma bestämmelser som vi har här i Sverige.

Herr talman! Utlänningspolitiken i vårt land har ju under vissa perioder, särskilt under 1960-talet, varit föremål för diskussion och debatt. Tidvis har skarp kritik riktats mot det sätt varpå vår utlänningslag tillämpats, främst i enskilda fall. Mestadels har kritiken riktat sig mot att utlänningslagen och tillämpningen varit för restriktiv. Enligt min mening har kritiken inte sällan varit överdriven, i vissa fall också onyanserad. De senaste två åren har dessa frågor emellertid diskuterats med mycket mer balans och måtta. Det är tillfredsställande, tycker jag, att riksdagen går att fatta sitt beslut om riktlinjerna för vår utlänningspolitik i en så lugn atmosfär. Med dagens beslut kommer ett provisorium att ersättas av en permanent ordning. Det mest otillfredsställande i den hittills gällande ordningen är att utformningen av vår utlänningspolitik inte direkt har skett i politiskt ansvariga instanser utan hos en administrativ myndighet. även om denna haft kriterier för sin bedömning är ändå frågan om omfattningen och strukturen av invandringen till vårt land av den art att beslut om riktlinjerna för handläggningen administrativt otvetydigt bör ligga hos politiska instanser. Invandringen och utlänningspolitiken för övrigt måste stå i överensstämmelse med vårt lands resurser och politiska målsättningar. Invandringen kan därför behöva variera från tid till annan. Det måste vara regering och riksdag som har att göra dessa bedömningar, och det föreliggande förslaget innebär att så blir fallet. Den föreslagna lagstiftningen innebär att vi säger ja till en kontrollerad invandring. Ett fullständigt fritt folkutbyte mellan folken har i den tidigare debatten för vissa framstått som naturligt i dagens verklighet. Som de tidigare talarna i denna debatt har anfört är det en idealistisk målsättning som vi naturligtvis bör sträva efter att kunna uppnå, men förutsättningarna föreligger i dag inte i vårt land och kanske ännu mindre i andra länder för fria folkrörelser mellan länderna. Erfarenheterna från andra länder har visat att en okontrollerad invandring skapar mycket stora problem av olika slag även för invandrarna. Jag skall inte vid denna tidpunkt på kvällen ta upp tiden med att ge exempel på detta och på hur en okontrollerad invandring kan skapa sociala problem och oro inte minst på arbetsmarknaden. En utlänningspolitik som leder till oro inom ett folk skapar inte förutsättningar och grund för ett friare folkutbyte. Det är väl dit vi tills vidare får sikta. Trots de reservationer som har diskuterats här och förklarats av reservanterna är det mitt intryck att det råder en utomordentligt stor enighet mellan partierna om vår utlänningspolitik. Reservationerna är, som jag uppfattar dem, inte grundade i åsiktsskillnader i jämförelse med utskottsmajoritetens utlåtande beträffande utlänningslagens anda och innehåll utan uttrycker endast åsikter om tillämpningen av vår utlänningslag. Nyanserna i reservationerna torde i vissa delar, såsom jag uppfattar utskottets skrivning, vara tillgodosedda med vad utskottets majoritet har uttalat. Det gäller t.ex. beträffande arbetsmarknadsparternas inflytande på invandringen, synpunkterna På anpassningsåtgärderna och uttalandet om en generös flyktingpolitik. Under utskottsbehandlingen har fråsan om de s.k. montagearbetarna aktualiserats i en skrivelse till utskottet. Sverige har, som tidigare har anförts här, en relativt kort arbetstillståndsfri tid för montagearbetare. Utskottet uttalar att viss tid för montagearbeten bör vara fri från kravet på att söka arbetstillstånd. Utskottet har alltså inte uttalat Sig om tidens längd. Denna fråga är ju av den art att den kan förutsättas bli föremål för överläggningar mellan olika länder. Här har tidigare sagts att den redan är föremål för överläggningar framför allt mellan de nordiska länderha. Under sådana förhållanden får man väl hoppas på en anpassning beträffande tiden och även beträffande frågan om force majeure. Detta är ju som tidigare nämnts en administrativ fråga, och jag tror att det finns anledning att förutsätta att vi inom en snar framtid behöver komma fram till en någorlunda samstämmig ordning framför allt för de nordiska länderna. De utomordentligt viktiga anpassningsfrågorna har också tagits upp i motioner och i reservationer. Utlänningsutredningen har enligt sina direktiv inte haft att speciellt ägna sig åt dessa problem, och Kungl. Maj:t har inte heller sagt så mycket i propositionen om konkreta åtgärder härvidlag men väl i någon mån berört riktlinjerna även i detta avseende. En särskild arbetsgrupp arbetar ju med dessa frågor liksom också en särskild utredning. Enligt förslaget till organisation av handläggningen av utlänningsfrågorna skall anpassningsuppgifterna handhas av den nya organisationen som skall träda i kraft den 1 juli nästa år. Utskottet har även accepterat detta, och det måste väl anses naturligt att anpassningsfrågorna ligger under den myndighet som skall bedöma utlänningspolitiken i dess helhet. Frågan om en regional serviceorganisation har behandlats i motioner och reservationer, liksom också i det särskilda yttrandet, och jag har i och för sig ingenting att invända mot det resonemang som där förs. Man får emellertid i detta sammanhang förutsätta att frågan är under behandling såväl i arbetsgruppen som i anpassningsutredningen, och jag hoppas att behövliga anpassningsåtgärder efter hand vidtas utan onödigt dröjsmål. Behovet av regional kurativ verksamhet är ju mycket olika i olika kommuner och län och kan också variera från tid till annan. Det måste ankomma på den administrativa myndigheten att handlägga dessa frågor utifrån de aktuella förutsättningarna och vidta de erforderliga åtgärderna som kan föutsättas kräva betydande flexibilitet. Med en kontrollerad invand ring tror jag också att anpassningsåtgärderna kan sättas in mera planerat och i bättre tid än vad som hittills varit möjligt. Beträffande vår flyktingpolitik måste man säga att den är mycket generös internationellt sett. Någon ändring härvidlag förutsätts ju inte. Det framhålles i utskottsutlåtandet att flyktingpolitiken skall bedrivas generöst. Jag kan inte se att det finns någon motsättning mellan utskottet och det särskilda yttrandet i detta fall. I fråga om uppehållsoch arbetstillstånd föreslås att sådana skall lämnas för längre tider än hittills, och bosättningstillstånd skall kunna erhållas efter två års bosättning mot för närvarande fem års. Dessutom föreslås lättnader i gällande krav på arbetstillstånd då det gäller visst slag av arbete. Dessa åtgärder är uttryck för en liberalisering av utlänningslagstiftningen, som jag tror ligger i linje med den allmänna uppfattningen i vårt land om utlänningspolitikens utformning. Enligt riktlinjerna skall arbetsmarknadsparternas inflytande på invandringspolitiken inte försvagas i fråga om bedömningen av arbetsmarknadssituationen, vilket jag också finner angeläget betona. Det föreliggande förslaget, som i allt väsentligt bygger på utlänningsutredningens betänkande, ger enligt min uppfattning riktlinjer för en realistisk och human utlänningspolitik med tryggad rättssäkerhet för invandrarna. Med det sagda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till statsutskottets hemställan.

Herr talman! I det problemkomplex som vi nu diskuterar och som rör utlänningspolitiken, utlänningslagen och medborgarskapslagstiftningen är det väl en fråga som blivit, eller rättare sagt borde ha blivit, verkligt penetrerad under utskottsbehandlingen, nämligen frågan om de utländska montagearbetarnas arbetstillstånd. Som fröken Ljungberg framhöll i sitt anförande har spörsmålet varit uppe till prövning både i statsutskottet och i andra lagutskottet. Fröken Ljungberg redogjorde också för själva problemet. I ett par högermotioner som vi haft att behandla i andra lagutskottet, nr 1: 1036 och II: 1312, har det förordats en avsevärd förlängning av den arbetstillståndsfria tiden som ju nu är 14 dagar. Som ett alternativ har motionärerna föreslagit införandet av någon form av automatisk tillståndsgivning — alltså närmast ett slags registrering — för denna grupp utländska arbetare i de fall då de 14 dagarna visar sig otillräckliga. Jag har varit med vid behandlingen av denna fråga i andra lagutskottet och har där tillsammans med herr Häbinette i första kammaren reserverat mig mot utskottsmajoritetens ställningstagande till motionerna. Innan jag går närmare in på sakfrågan vill jag dock framhålla att det måhända inte har varit så särskilt stor skillnad mellan majoriteten och reservanterna när det gäller synsättet på dessa problem. Det olyckliga ur motionärernas synpunkt var bara att det vid utskottsbehandlingen framkom att statsutskottet redan behandlat frågan i samband med den större frågan om arbetstillstånd över huvud taget skall krävas för dessa arbetare. Majoriteten i andra lagutskottet ansåg sig under sådana förhållanden inte kunna gå ifrån statsutskottets ställningstagande att det liksom hittills bör tillkomma Kungl. Maj:t att avgöra frågan om en förlängning av den tillståndsfria tiden. Andra lagutskottet har emellertid inte nöjt sig med detta utan gjort ett tillägg som inte kan tolkas på annat sätt än att man minst av allt tar avstånd från motionernas syfte. Utskottet skriver nämligen: »Det kan förutsättas att Kungl. Maj:t tar upp den i motionerna aktualiserade frågan i samband med den prövning av utlänningskungörelsens be Det finns verkligen också skäl att ompröva denna regel. I vår till andra lagutskottets utlåtande fogade reservation, som i sin tur hänvisar till reservationen 1 i statsutskottets utlåtande, framhålles att den nuvarande arbetstillståndsfria tiden för montagearbetare är mycket kort vid internationell jämförelse. Som exempel kan jag nämna att man i Tyskland i princip tillämpar en tvåårsperiod och i England en tolvmånadersperiod. Det sker i båda fallen genom något som närmast kan betecknas som automatisk tillståndsgivning. Det kan inte vara rimligt att vi har så restriktiva bestämmelser på detta område att det uppstår besvärligheter för den aktuella gruppen. En viss liberalisering skulle dessutom knappast bli till skada för den svenska arbetskraften. Jag skall emellertid inte nu ytterligare fördjupa mig i sakfrågan, eftersom fröken Ljungberg redan utförligt har motiverat reservanternas i statsutskottet ståndpunkt. Herr talman! Vid bifall till reservalionen 1 i statsutskottets utlåtande kommer jag att yrka bifall till den vid andra lagutskottets utlåtande fogade reservationen.

Herr talman! Jag vill säga några ord i anslutning till andra lagutskottets utlåtande nr 73 och börjar med att ge det allmänna omdömet om de uppdragna riktlinjerna för utlänningspolitiken och förslagen till ändringar i utlänningslagen att dessa representerar ett framsteg. I motionen II: 1302, som väckts i anledning av proposition nr 158, har vi noterat detta. Samtidigt har vi understrukit att det vägledande för riktlinjerna och för utlänningslagen måste vara att slå vakt om principerna om jämlikhet mellan de invandrande och den inhemska befolkningen. Mot denna bak grund har vi rest frågan om det inte finns goda skäl för att utrensa — som vi sett det — kvardröjande uttryck för en särbedömning av i landet boende utlänningar. Därvid har vi närmast avsett utlänningslagens 29 § mom. 2 som utvidgats på det sättet att utöver alkoholmissbruk som utvisningsanledning tillfogats orden »eller narkotikamissbruk». Motionärerna har noga observerat följande i detta sammanhang kompletterande ord: »— — — och finnes i följd därav» — alltså om alkoholmissbruk eller narkotikamissbruk förekommer — »vara farlig för annans personliga säkerhet eller föra ett grovt störande levnadssätt». Vi har förståelse för att man som utvisningsanledning kan ange handlingssätt, som är farligt för annans personliga säkerhet eller det förhållandet att någon för ett grovt störande levnadssätt, även om vi anser att ett gott omdöme måste visas i ett sådant sammanhang. Utvisning ur landet är dock en synnerligen drastisk åtgärd, som för den enskilde kan betyda en personlig katastrof. Någon närmare beskrivning av sannolika följder härav bör i detta sammanhang vara överflödig. Det är sålunda svårt att förstå varför två orsaker till ett beteende som innebär fara för annans säkerhet etc. skall anges. Varför inte begränsa skrivningen till själva beteendet? Vi har påpekat att narkotikamissbrukare visserligen också kan vara narkotikalangare, men vi anser att det då är langarverksamheten som bör vara utvisningsanledning. Det omvittnas nämligen att den kategori av suspekta individer, som bedriver narkotikalangning, vanligen inte personligen hemfallit åt missbruket. De utövar sin hantering kallt och samvetslöst. Om det gäller ett ärende med en narkotikamissbrukare, som utgör ett epidemiskt fall, är det närmast ansvarslöst att vidta en utvisning i stället för att förfara på det vedertagna sättet vid på träffande av epidemisk smittkälla. Vi har därför inte kunnat befria oss från känslan att det är en traditionell syn som kommer till uttryck i detta sammanhang, nämligen att ingripanden mot missbruk skall ske rigoröst och inte i form av vårdåtgärder. Herr talman! Eftersom utskottet eftertryckligt understryker att hänsyn skall tas till av utskottet anförda omständigheter och att inga vägande invändningar därför kan resas mot lagtextens formulering om alkoholmissbruk eller narkotikamissbruk som utvisningsanledning, skall jag avstå från att yrka bifall till motionen II: 1302. Mina synpunkter har då tjänat syftet att ytterligare understryka den syn på dessa frågor som vi angett i vår motion.
Herr talman! Jag skall begränsa mitt lilla inlägg till andra lagutskottets utiåtande nr 73. Som bekant har utskottet praktiskt taget enhälligt kunnat tillstyrka förslaget om ändring i utlänningslagen i den del som hänvisats till andra lagutskottet. Herr Lorentzon befriade kammarens ledamöter, genom sitt anförande och genom att han avstod från att ställa något yrkande om bifall till sin motion om narkotikamissbruket, från ett åtminstone åtta minuter långt anförande av mig. Det har emellertid vid det nämnda utlåtandet fogats en reservation av högerledamöterna herr Häbinette och fröken Wetterström, och jag kan inte underlåta att med några ord beröra denna reservation även om den har berörts tidigare. Man har ju, herr talman, fått ett intryck av att frågan om montagearbetarna är ett stort och allvarligt problem för statsmän att behandla. Det är inget stort problem. Om ett utländskt företag, som skickar montagearbetare till Sverige, bedömer situationen så att det kommer att ta mer än fjorton dagar att utföra ett arbete, löser sig nu problemet av sig självt genom att företaget då begär tillstånd för utförandet av arbetet. Det är klart att det vid enstaka tillfällen kan inträffa att en montagearbetare inte blir färdig med sitt arbete under de 14 dagarna, och då är det olägligt att ha det som nu. Detta har vi varit överens om i andra lagutskottet, men vi förutsätter att Kungl. Maj:t löser denna fråga praktiskt. Vi har uttalat att det finns skäl att diskutera 14-dagarsperioden — detta har vi alltså inte velat bestrida — men vi menar att det är Kungl. Maj:t som skall avgöra frågan. Och det intressanta är ju att även högermännen vill att frågan skall avgöras av Kungl. Maj:t. Vi är alltså helt överens, och andra lagutskottets majoritet har kommit fram tili att Kungl. Maj:t måste skriva om utlänningskungörelsen och då inte kan komma förbi denna fråga. Vi tror som sagt att det blir en praktisk och smidig lösning. Något stort problem rör det sig inte om, herr talman, och jag kommer, sedan andra lagutskottets utlåtande nr 73 föredragits, att yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Nu är det snart mitt i natten igen, och eftersom jag vet att det brukar bli en smula »oro i klassen» vid denna tid på dygnet vill jag understryka att de ärenden, som kommer upp till behandling så här sent, är lika viktiga som de som får förmånen att behandlas tidigare på dagen, då det är lugnare här 1 kammaren. Nu till ärendet! I det särskilda yttrande, som jag tillåtit mig foga till andra lagutskottets utlåtande nr 73, anför jag att utlänningslagen bygger på principen, att de personer som omfattas av lagen har invandrat. Vi har dock i vårt land ett mycket stort antal personer, som inte själva har invandrat men som är födda här i äktenskap mellan svensk kvinna och utländsk man och till följd av den svenska medborgarskapslag stiftningen är utlänningar. Upp till 16 årsåldern vistas dessa »utlänningar» här på faderns uppehållstillstånd, även om de enligt lagens paragrafer i realiteten även före uppnådda 16 års ålder borde ha uppehållstillstånd, eftersom de är utlänningar. Men efter 16 år skall alltså, enligt utlänningskungörelsens bestämmelser, även dessa utlänningar — om de inte skaffat sig bosättningstillstånd — ha såväl eget uppehållstillstånd som, i förekommande fall, arbetstillstånd. Detta har, enligt vad som upplysts från statens utlänningskommission, hitintills inte varit något problem, eftersom ungdomarna i fråga i praktiken räknats som svenska medborgare. De talar perfekt svenska, och ingen tänker på att de egentligen är utländska medborgare. Att problem inte uppstått torde dock också bero på att ungdomarna oftast sökt arbete i hemorten och därvid bott kvar hos sina föräldrar. I och med den större rörlighet vi numera har på arbetsmarknaden kan man dock inte bortse från att problem ur tillståndssynpunkt kan uppstå för denna grupp. Med hänsyn härtill är det enligt min mening angeläget att även detta problem uppmärksammas i samband med den prövning av utlänningskungörelsens bestämmelser som blir erforderlig sedan riksdagen tagit ställning till proposition 142 angående riktlinjer för utlänningspolitiken. Jag har inledningsvis velat lämna denna redogörelse för innehållet i mitt särskilda yttrande. Herr talman! I detta sammanhang har vi att ta ställning till inte mindre än tre olika propositioner: nr 128 som behandlar konventionen om begränsning av statslöshet och om begränsning av flerfaldigt medborgarskap m.m., nr 142 angående riktlinjer för utlännings Politiken m.m. samt nr 158 angående frågor rörande naturalisation av utländsk medborgare, förvisning och förpassning m.m. Dessa propositioner är framlagda vid olika tillfällen och till yttermera visso remitterade till olika utskott. Det har verkligen inte gjort det lättare att få detta mycket invecklade ärende överskådligt. Vi har alltså nu att ta ställning till tre olika utskottsutlåtanden, som alla berör samma stora problem men ur olika synvinklar. Det gäller första lagutskottets utlåtande nr 54, statsutskottets utlåtande nr 196 och andra lagutskottets utlåtande nr 73. Jag har begärt ordet i första hand med anledning av en angelägenhet som behandlas i första lagutskottets utlåtande nr 54. Det avsnitt jag avser att anföra synpunkter på gäller medborgarskapslagstiftningen. Den frågan behandlades av riksdagen i fjol. En motion med krav på översyn av medborgarskapslagstiftningen med avseende på barn till föräldrar, där endast modern är svensk medborgare, bifölls med stor majoritet i denna kammare. En likalydande motion avslogs däremot i första kammaren. Diskussionen här i andra kammaren och det stora engagemanget från kammarledamöternas sida fick givetvis den följden att motionsyrkandet kom tillbaka, vilket det gjorde på riksdagens första dag, den 12 januari i år. De likalydande motionerna har betecknats med nummer I: 16 respektive II: 65, och motionen i denna kammare är undertecknad av 24 kammarledamöter från fyra olika partier. Första lagutskottet har väntat med behandlingen av ifrågavarande motioner för att ta med dem i detta stora och invecklade sammanhang. Därför nödgas vi agera för motionskravet i riksdagssessionens »sista skälvande minuter». Av första lagutskottets utlåtande framgår att utskottet, trots vad som hände vid behandlingen i fjol, i realiteten avstyrker motionerna i deras grundläggande krav. Utskottet tar fasta på olikheterna mellan svenska och utländska medborgare när det gäller sociala förmåner. Dessa olikheter framhölls också i motiveringen i motionerna. Jag avser här t.ex. folkpension, förtidspension och vårdbidrag, som alltjämt är förbehållna svenska medborgare. Utskottet föreslår att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begär utredning i dessa frågor. Detta kan vi som motionärer givetvis inte ha någonting att invända emot, även om vi vet att dessa frågor åtminstone delvis redan har aktualiserats genom motioner som har behandlats av andra lagutskottet och resulterat i skrivelser till Kungl. Maj:t. Jag tänker i detta sammanhang i första hand på frågan om vårdbidrag, beträffande vilken fröken Wetterström var motionär. Men vi är glada och tacksamma för vad utskottet i detta sammanhang anfört och jag kommer att yrka bifall till utskottets hemställan därvidlag. Grundfrågan i motionen är emellertid kravet att ett barn skall vara medborgare i det land där det är fött och bosatt, där det går i skola och får sin utbildning samt att barnet skall få bli svensk medborgare om ena föräldern är det — oavsett om det är fadern eller modern. Denna del av motionen har utskottet ägnat ganska liten uppmärksamhet — ja, så liten att motionsyrkandet på den punkten inte ens upptagits i utskottets hemställan. Det gäller i alla fall en så viktig fråga som likställigheten mellan man och kvinna i deras egenskap av föräldrar. Låt mig ge några exempel på de komplikationer den nuvarande lagstiftningen kan medföra. Om en svensk man gifter sig med en utländsk kvinna och paret har utomäktenskapliga barn tillsamman — som alltså är födda före äktenskapets ingående och således är utlänningar — blir dessa barn, genom att föräldrarna gifter sig med varandra svenska medborgare om de är ogifta och under 18 år. Härvidlag godtar vi alltså i den nuvarande lagstiftningen det dubbla medborgarskapet. Det gör vi också i de fall — och de är sanner ligen inte så få dom heller — då en svensk kvinna har utomäktenskapliga barn tillsammans med utländsk man och paret sedermera gifter sig. Dessa barn är svenska medborgare därför att de är födda utom äktenskapet och modern är svensk, men genom att föräldrarna gifter sig med varandra får barnen också faderns medborgarskap — om han inte är från någon av öÖststaterna, där man inte kräver att mannens barn skall ha medborgarskap i hans hemland om han gift sig i något annat land, t.ex. Sverige. Också för dessa barn av svensk moder och utländsk fader, vilka har gift sig, godkänner vi alltså det dubbla medborgarskapet. Men om denna familj får flera barn, som är födda inom äktenskapet, blir dessa utländska medborgare. Då kan man alltså inte godkänna det dubbla medborgarskapet. Somliga barn i familjen är svenskar, andra är utlänningar, trots att de har samma föräldrar. Man kan inte undgå att se inkonsekvensen i att den utländska kvinnans barn blir svenskar medan den svenska kvinnans barn blir utlänningar. Jag har, herr talman, genom den motion i detta ärende som jag väckte vid förra årets riksdag och genom den uppmärksamhet riksdagsbehandlingen av motionen i fråga fick i pressen fått ofantligt många förfrågningar i brev, per telefon och genom personliga besök. Några av dessa besökande har jag tagit mig friheten att föra in till justitieministern för personliga resonemang. Även om resultatet av detta besök till någon del blev en hjälp för dessa enskilda människor, löste det inte problemet för alla de andra i liknande situationer. Många kvinnor har alltså genom pressen gjorts uppmärksamma på sin egen och sina barns situation i detta hänscende. För många har det blivit något av en chock att få veta att deras barn inte är svenska medborgare. Också ungdomar i tonåren har låtit höra av sig med både ängslan och något av desperation i rösten och frågat efter rättvisan i dessa sammanhang. Man har frågat vad lagstiftarna kan mena med att utestänga denna grupp unga människor från rätten att vara svenska medborgare på samma grunder som andra svenska ungdomar — man accepterar helt enkelt inte att vara utlänning i sitt eget hemland. Mindre angelägna ärenden än detta har föranlett både protester och demonstrationer, det vet vi alla mycket väl. Vad beträffar lagbrottet kidnapping vill jag säga följande: Om äktenskap mellan svensk kvinna och utländsk man upplöses och fadern vill ha vårdnaden om familjens barn, kan han utan svårighet få pass för barnet på sitt hemlands beskickning. Innan svensk domstol hinner avgöra vem som skall ha vårdnaden, kan fadern med barnet för länge sedan ha försvunnit ur landet. Jag är väl medveten om att det dubbla medborgarskapet, som jag faktiskt pläderar för då det gäller denna grupp av barn, i detta fall och på detta stadium, knappast skulle ge barnet något rättsligt skydd. Vad jag däremot är övertygad om är att om barnet, förutom att det har faderns medborgarskap, också vore svensk medborgare, skulle detta verka som en spärr mot förhastade åtgärder innan vårdnadsfrågan avgjorts. Det dubbla medborgarskapet skulle i varje fall inte vara till någon som helst nackdel för barnet i sådant sammanhang, och det är väl ändå det viktigaste. Jag nämnde tidigare att detta inte enbart är en trygghetsfråga för barnet utan också en fråga om likställighet mellan man och kvinna. Vi tog ett steg mot ökad jämlikhet i detta avseende år 1950. De principiellt viktigaste avvikelserna från då gällande rätt innehöll de föreslagna ändringarna angående den gifta kvinnans ställning i medborgarskapshänseende. Efter att tidigare i stort sett ha följt sin makes medborgarskap fick hon enligt den nya lagen en fullt självständig ställning. Jag citerar: »En svensk kvinna som blir utländsk medborgare genom äktenskap med en utländsk man, behåller sitt svenska medborgarskap, även om hon tar hemvist i mannens hemland.» Denna bestämmelse kan man läsa i propositionen nr 217 år 1950. Den medförde faktiskt att kvinna som var gift med utländsk man fick dubbelt medborgarskap. Den konsekvensen ansåg departementschefen inte böra hindra reformen. Men den »fullt självständiga» ställning kvinnan fick innebar ändock inte att hon kunde ge sitt medborgarskap i arv till sina barn, om hon råkade vara gift med sina barns utländske fader. — Så långt sträckte sig inte den likställdhet mellan könen som man talade om! Och här kom rädslan för det dubbla medborgarskapet in i bilden. Denna rädsla är även i utskottsutlåtandet av år 1968 starkare än känslan för likställdheten mellan mor och far då det gäller att skapa trygghet för de minoritetsbarn vår motion rör. Konventionen om det dubbla medborgarskapet kan vara ett värdefullt instrument för att lösa många vuxnas problem, och den är i själva verket ett skydd för vuxna. I de delar den innebär detta har den givetvis också mitt stöd. Såväl departementschefen som utskottet hänvisar till att detta är en fråga som lämpar sig för internationella överenskommelser. Själv anför departementschefen några av de svårigheter som kan uppstå då det gäller att nå samstämmighet genom internationella överenskommelser.

Den i Haag år 1930 antagna och av Sverige senare ratificerade konventionen för lösande av vissa konflikter mellan medborgarskapslagar torde sålunda knappast kunna anses innebära någon genomgripande lösning av de mera betydelsefulla konflikterna på medborgarskapsrättens område.

Det måste vara de enskilda ländernas skyldighet att uppmärksamma de problem som finns inom respektive land. Eller varifrån menar man annars att initiativen skall komma? Är det bara i Förenta Nationerna, Europarådet eller Nordiska rådet som man bör föra fram frågor av denna art? Nog bör vi väl i Sveriges riksdag kunna ta initiativ i en för oss angelägen fråga. Det är ju här vi har möjlighet att göra detta, ty det är mycket få av oss som kommer med i andra sammanhang än här. I samband med utskottsbehandlingen av våra motioner i fjol lämnades ett antal remissutlåtanden från skilda institutioner. Av dessa var det övervägande antalet mycket positiva till åtgärder i motionens syfte. I t.ex. rikspolisstyrelsens skrivelse förordas, att motionens hemställan såvitt avser barn i äktenskap mellan svensk moder och utländsk fader tillstyrkes. Vid årets utskottsbehandling har ytterligare tre remissyttranden inhämtats. De kommer från barnavårdsnämnderna i Stockholms stad, Borås stad och Västerås stad. Alla dessa tillstyrker förslaget om översyn av lagstiftningen i dessa avseenden. I utlåtan det från Västerås konstateras, att hela 9,4 procent av befolkningen i Västerås stad är utrikes födda och att 1,5 procent är inrikes födda utan svenskt medborgarskap. Det är dessa 1,5 procent som motionen bl.a. handlar om.

Nämnden konstaterar att både modern och fadern enligt svensk rätt är vårdnadshavare och förmyndare för barnen. I de fall äktenskapet upplöses och modern blir ensam vårdnadshavare och förmyndare, framstår det som egendomligt att barnet inte har samma medborgarskap som modern. En översyn av gällande bestämmelser i vad avser medborgarskap för här i riket bosatta barn, där endast den ena av föräldrarna är svensk medborgare, bör enligt nämnden tillstyrkas. Borås barnavårdsnämnd uttalar att den med hänsyn till det stora antalet utlänningar som vistas och har sin utkomst här i landet finner det påkallat med den översyn av medborgarskapslagstiftningen som motionärerna föreslagit. Utskottet har emellertid inte låtit sig påverka av de helt övervägande positiva yttranden som inkommit såväl i fjol som i år, lika litet som av andra kammarens inställning till frågan vid behandlingen den 21 april 1967. Jag tycker att detta är mycket anmärkningsvärt. Utskottet avstyrker motionen i själva utlåtandet utan att fördenskull nedtaga yrkandet i sin hemställan. Jag finner också detta anmärkningsvärt. Jag hoppas att riksdagen trots utskottets avstyrkande skrivning ändå bifaller det förslag till hemställan, som jag med anledning av utskottets oförklarliga brist på slutyrkande nödgas ställa här i slutomgången. Jag återkommer således med yrkandet.

Herr talman!

Beträffande FN-konventionen har det inte rått några delade meningar inom utskottet. Jag skall bara beröra innehållet i den så till vida som att jag vill påpeka, att den har sin stora betydelse när det gäller att förhindra att barn föds utan medborgarskap i något land eller att någon berövas sitt medborgarskap utan att samtidigt få medborgarskap i ett annat land. När det gäller europarådskonventio nen föreligger två motionspar, dels en motion i vardera kammaren i början av detta år och dels en motion i vardera kammaren i anslutning till den proposition, nr 128, som man huvudsakligen sysslar med i första lagutskottets utlåtande.

Nu behandlas samma problem igen, och i motionerna 1:16 och II:65 har i stort sett samma yrkande som i fjol återkommit. I de sistnämnda motionerna, som väcktes i anslutning till propositionen nr 128, uttalar man att man i och för sig ansluter sig till tankegången att söka begränsa antalet dubbla medborgarskap. Man vill dock göra ett undantag för barn under 18 år, då man menar att förekomsten av dubbelt medborgarskap inte kan vara till skada. Det föreslås alltså att man visserligen skall ansluta sig till konventionen men samtidigt meddela att Sverige har för avsikt att undersöka möjligheterna att ge dessa barn dubbelt medborgarskap. Jag vill från början ha sagt att utskottet i första hand haft att ta hänsyn till i vad mån detta yrkande låter sig förena med Sveriges anslutning till konventionen i fråga. Vi har ju i Sverige alltid varit mycket angelägna om att när vi ratificerar en konvention, skall vi också i fortsättningen bemöda oss att i anda och sanning efterleva den konventionens regler. Om man nu ansluter sig till en konvention som säger att vi så långt det är möjligt skall begränsa förekomsten av dubbla medborgarskap, kan man inte rimligen samtidigt i det ögonblick vi godtar konventionen säga att vi skall stifta en nationell lag som går i rakt motsatt riktning. Jag kan hålla med fru Svensson om att det dubbla medborgarskapet för barn under 18 år i och för sig inte skulle behöva innebära några olägenheter, åtminstone inte i så många avseenden. En allvarlig olägenhet skulle kanske vara att det dubbla medborgarskapet kan invagga en mor i en säkerhet som det inte finns någon riktig grund för, för den händelse man reser utomlands med barnet eller det förekommer ett fall av egenmäktigt bortförande av barnet från den ena förälderns sida. Fru Svensson är ju också medveten om att det inte finns någon hundraprocentig garanti, om man har ett dubbelt medborgarskap i sådana fall. Men hon menar att det i så många andra avseenden skulle vara av stor betydelse. Jag skulle vilja säga att det viktiga för mig är att ett barn som växer upp i Sverige skall känna samma ekonomiska och sociala trygghet som alla andra barn, vare sig barnet har en svensk förälder eller båda föräldrarna är utlänningar. Kravet på trygghet, att inget barn skall uppleva och känna främlingskap i Sverige, är lika stort i båda fallen. När det gäller de barn som inte har svenskt medborgarskap men som ändå växer upp här i landet och känner sig som svenskar med en stark samhörighet med Sverige, kan vi naturligtvis genom en svensk lagstiftning undanröja alla de hinder som gör att barnen inte har samma ekonomiska och sociala fördelar som svenska medborgare. Därmed stöter vi inte några andra intressen för huvudet. När det gäller den mer utåtriktade lagstiftningen som rör medborgarrätten, är det alldeles riktigt som justitieministern framhåller i propositionen, att varje land har en exklusiv rätt att själv träffa avgöranden i medborgarskapsärenden. Men just därför att det finns så olika nationella lagar och så olika uppfattningar i andra länder, måste man, för att komma fram till någorlunda enhetliga regler, träffa internationella överenskommelser. Som fru Svensson framhöll var Haagkonventionen ett försök att på ett litet område reglera internationella tvister när det gäller medborgarrätten. Denna konvention har varit ett otillräckligt instrument, och det kommer säkert också europarådskonventionen att vara. Men den är ändå ett försök att på ett begränsat område åvägabringa enhetlighet inom den lilla krets av länder som Europarådet omfattar. Jag tror precis som fru Svensson att det är en fråga på mycket lång sikt att på det internationella området få igenom en tillräckligt radikal lagstiftning inom medborgarrätten som vi skulle vara helt nöjda med. Fru Svensson har som ett av skälen för sitt yrkande anfört, att hon fäster stort avseende vid jämlikheten. Det gör jag också, och i och för sig tycker jag inte att det står i god överensstämmelse med kravet på lika rätt för man och kvinna, att det är faderns medborgarskap som avgör vilket medborgarskap barnet skall ha. Det problemet togs upp redan 1950 i förarbetena till vår nuvarande medborgarskapslag. I detta sammanhang uttrycktes också sympati för den tanke som fru Svensson nu framfört. Men det framhölls att med hänsyn till att lagstiftningen i flertalet andra länder ute i världen var sådan att man gav prioritet åt fadern, så skulle en ensidig svensk lagstiftning komma att leda till ett inte önskvärt ökat antal av dubbla medborgarskap. När lagförslaget gick ut på remiss godtogs den tankegången av flertalet remissinstanser. De kvinnoorganisationer som tillfrågades var dock av annan mening och hävdade att man borde hålla på likställigheten mellan könen även i detta fall. När lagförslaget förelades riksdagen yttrade justitieministern, att han hade förståelse för detta krav på jämlikhet men att han, när han vägde önskemålen att tillgodose det mot de nackdelar som det måste innebära genom att det försvårade likställigheten på det internationella planet, ändå stannade för att förorda de nuvarande bestämmelserna. Men han tillade att kravet att barnet skulle få faderns medborgarskap inte skulle vara ovillkorligt; det kunde finnas fall då barnet borde erhålla svenskt medborgarskap i alla fall. Så skulle t.ex. barnet, om modern vid skilsmässa erhöll vårdnaden om barnet, på ansökan utan vidare få svenskt medborgarskap. Man stannade också för att i ett par fall tolerera dubbelt medborgarskap, som fru Svensson mycket riktigt anmärkt. Motivet till detta var att om ett barn vid födseln förvärvat svenskt medborgarskap så skall det starkare skäl till för att beröva det detta svenska medborgarskap så länge barnet inte självt kunde bestämma. Fru Svensson har i sin motion sagt att hon inte tycker att valfriheten att vid 18 års ålder själv bestämma vilket medborgarskap man sedan vill ha är tillräcklig, utan hon vill öka valfriheten genom bestämmelsen om det dubbla medborgarskapet. Jag skulle vilja säga att jag knappast tycker att detta ökar barnets valfrihet; det ger barnet ytterligare ett medborgarskap utan att det tillfrågas. Barnet får alltså ytterligare ett medborgarskap att ta ställning till när det blir dags att bestämma vilket medborgarskap det skall behålla. Förslaget har alltså ingen praktisk betydelse.

Denna känsla kanske upplevs starkare av modern än av barnet, och om barnet upplever sin situation på detta sätt så måste väl detta bero på att man inpräntat i barnet att det svenska medborgarskapet i och för sig är något förmer och någonting finare än dess utländska medborgarskap. Men man har även att ta hänsyn till den andra parten. Fadern har kanske inte alltid intresse av att barnet skall erhålla svenskt medborgarskap och kanske därvid förlora medborgarskapet i hans eget land.

Utskottet har framhållit att i det stora flertalet fall erhåller dock de barn som inte från födelsen har svenskt medborgarskap sådant innan de når skolåldern. I de fall där så inte sker finns i regel skäl härför. Jag sade att när det gäller att medge barn självständig rätt till medborgarskap tillämpas vår lagstiftning generöst. Det har styrkts dels av det interpellationssvar som justitieministern lämnade här i kammaren i våras, dels av de uppgifter som utskottet har inhämtat och som finns återgivna i <utskottsutlåtandet. Det styrktes också i fjol av den redogörelse som fru Lindström lämnade i utskottet. Fru Lindström har under 12 år handlagt medborgarskapsärenden och kunde alltså lämna en mycket grundlig och mycket auktoritativ redogörelse för praxis i dessa hänseenden.

Jag kan inte se att de yrkanden som fru Svensson har framställt och intresset av att biträda konventionen går att förena.

Därutöver har jag inte något ytterligare att tillägga annat än att jag anser det mycket angeläget att Sverige inte undandrar sig det samarbete på det internationella planet som ett biträdande av de båda konventionerna innebär. Jag tror nämligen att det i det långa loppet ändå kommer att medföra varaktigare och större fördelar för den grupp av barn som både jag och fru Svensson ömmar för, även om vi kanske har olika uppfattning om hur man bör lösa problemet.

Herr talman! Vad beträffar konventionen strider inte vårt motionsyrkande mot denna. En översyn kan väl aldrig någonsin strida mot en konvention. Vi har väl i detta land rätt att utreda vilka problem som helst, även om vi antar konventionen. Det är riktigt att konventionen syftar till att undvika dubbla medborgarskap, men som jag tidigare framhållit är konventionens grundtanke att skydda vuxna medborgare. Det problem som vi diskuterar i samband med motionen gäller barnen. Avsikten är ju att barnen med dubbla medborgarskap så småningom skall få välja antingen faderns eller moderns medborgarskap, vilket enligt vårt förslag skulle ske vid 18 års ålder. Vi kan inte under den tid det tar innan konventionen blir antagen i andra länder låta bli att uppmärksamma de problem vi har inom vårt eget land. Dubbla medborgarskap kommer alltid att finnas, oavsett konventionen. De problem som dessa barn har blir kvantitativt större för varje år som går. Det är de jämförelsevis unga människorna som emigrerar från sina hemländer till Sverige som ingår äktenskap och det är de som får barn. Jag har sagt det förut, och jag säger det än en gång, att vi inte har tid att vänta i årtionden, kanske generationer, på att olika länders medborgarrättslagar blir samstämmiga. Vi måste få mod att föra in ett nytänkande i dessa sammanhang. När fröken Bergegren sade att vi tydligen ansåg det svenska medborgarskapet förmer än faderns medborgarskap, så måste jag framhålla att det inte alls är fråga om detta, och det vet fröken Bergegren mycket väl. Det gäller ju att ett barn som föds i Sverige, växer upp här, uppfostras som svensk och vars ena förälder är svensk också bör ha medborgarrätt i det land som genom dessa förhållanden verkligen är barnets hemland. Det rör sig inte alls om att undandra sig ett samarbete med andra länder, men vi måste ta hänsyn till vad som händer i vårt eget och de människor som lever och bor här.

Herr talman! Jag instämmer till alla delar i vad fröken Bergegren sagt. Hon har ju tidigare intresserat sig för dessa frågor, och jag skall bara be att få tillägga ett par synpunkter. I sitt inledningsanförande uttalade fru Svensson att ett barn borde vara medborgare i det land där det är fött och gått i skola. Detta skulle vara en princip som helt avviker från den som nu tillämpas i vårt land liksom i större delen av västvärlden. Vi brukar tala om jus soli, d.v.s. den rätt som innebär att man skall ha medborgarskap där man föds. Men en jus sanguinis, d.v.s. en härstamningsprincip, tillämpas här i landet och det betyder att man följer någon av sina föräldrar beträffande medborgarskapet. Jag tror därför att följderna skulle visa sig helt orimliga om man drog ut konsekvenserna av det resonemang fru Svensson för i denna del. Av det fortsatta anförandet fick man emellertid den uppfattningen, att reformsträvandena kanske inte sträckte sig så långt; en översyn skulle enligt fru Svensson kunna göras utan att man kom i konflikt med de principer vi en gång stannat för. Fru Svensson talade också om att den princip som nu tillämpas i den svenska lagstiftningen kränkte principen om likställighet mellan män och kvinnor. Det kan naturligtvis uppfattas på det sättet, när man här låter faderns medborgarskap bestämma barnets medborgarskap. Föräldrabalken har en annan princip — förmyndare för svenska barn är både far och mor. Även på andra områden i den svenska rätten respekterar man en likställighetsprincip. Men vad vi i detta sammanhang måste komma ihåg är att vi i Sverige är ganska avancerade i dessa frågor. Vi har kommit ganska långt i debatten om likställighet mellan könen, medan man utomlands inte alls har denna syn vare sig på förhållandet mellan könen eller på det förhållande som skall råda mellan föräldrar och barn. I de flesta länder är det naturligt att fadern får vårdnaden om barnen. Han har en långt driven bestämmanderätt över dem. Hans roll kan på intet sätt jämföras med den svenske mannens. Men av en medborgarrätt här i landet fordras att den på något sätt utformas så, att den går ihop med medborgarrätlen utomlands. Detta är också bakgrun den till de två konventioner som föreslås bli antagna här i dag. Vi måste väl då, i varje fall tills vidare och så länge de som bor utom vårt lands gränser inte har kommit längre, i viss mån anpassa oss efter deras rättssystem. För att det inte skall leda till dubbla medborgarskap och för att det inte skall leda till konflikter vid tillämpningen av medborgarskapslagarna är det nödvändigt för oss att hålla fast vid den princip som nu gäller, nämligen att barnets medborgarskap skall följa faderns. Man nedbringar då antalet dubbla medborgarskap och undviker sådana konflikter som jag nu har talat om. Vi som har haft förmånen att delta i Europarådets arbete har ofta ställts inför frågor som dessa: Varför ratificerar Sverige inte den och den konventionen? Varför har ni ännu inte godkänt det och det förslaget till konvention? Vi befinner oss då ofta i en ganska besvärande situation, vilken kanske skulle bli ännu mera besvärande för oss om vi finge uppleva att den folkvalda kammaren begär en utredning i en riktning som strider mot konventionens principer. Konventionens princip är ju att förebygga dubbla medborgarskap, medan den utredning som nu begärts av motionärerna kallt räknar med att den skall leda till ett större antal dubbla medborgarskap. Det verkar också vara hyckleri, om vi dels anser oss kunna ta konventionen, dels går bakvägen och stiftar lagar i vårt land som strider mot konventionens princip. Jag tror också att vi här i landet har fått grodperspektiv på hela detta problem. Hela resonemanget här präglas av att ingenting är så värdefullt som det svenska medborgarskapet. Vi är ändå ett litet folk — knappt 8 miljoner människor — som bor i utkanten av Europa. Det finns ute i världen större folk. Det finns länder som kanske kan ge sina medborgare ett större skydd än vad vi någonsin kan åstadkomma. är det då inte litet förmätet av oss att utgå ifrån att barnen till de av våra flickor som gifter sig med utlänningar till varje pris skall bli svenska medborgare? De skall inte få faderns medborgarskap eftersom fadern är utlänning. Jag tror att vi måste se detta på ett helt annat sätt. Vi får inte vara så självgoda att vi utgår ifrån att det svenska medborgarskapet alltid är det bästa och hjälper oss i alla situationer. Sedan vill jag också beröra en detalj i fru Svenssons framställning. Hon sade att om barnet hade dubbelt medborgarskap skulle det inte vara lika lätt för fadern att få ut ett pass. Det skulle därigenom bli lättare att förhindra kidnappingsresor. Jag tror emellertid inte att den utländska beskickning, som anser att barnets medborgarskap följer faderns, tvekar ett enda ögonblick att utfärda pass även om barnet har dubbelt medborgarskap, ty varje lands beskickning handlar i ett sådant läge -— och kommer att handla — utifrån det egna landets lagar. Vidare vill jag peka på den mycket svala skrivningen från de barnavårdsnämnder som har yttrat sig i denna fråga, även om de har tillstyrkt en utredning. De problem barnavårdsnämnderna har haft att yttra sig om har inte varit särskilt stora och de har inte redovisat några större svårigheter på detta fält. Trots detta har de dock inte haft något att erinra mot en utredning. I övrigt tycker jag att fröken Bergegren noggrant har penetrerat hela detta problem och klarlagt vad som rimligen bör vara vägledande för oss när vi tar ställning i denna mycket viktiga fråga, som också har stor betydelse för vårt anseende ute i Europa. Om vi nu skulle gå på en linje som strider mot konventionens princip, så tror jag att vårt anseende blir en aning skamfilat. Herr talman! Beträffande yrkandena ber jag att få återkomma.

Herr talman! Mitt mångåriga intresse för flyktingsoch invandrarfrågor må tjäna som en ursäkt för de minuter jag ber att få tillbringa i andra kammarens talarstol under mitt absolut sista dygn i riksdagen. Det är också angenämt att få tala till en så stor — jag vågar väl inte säga tacksam — publik när klockan närmar sig 1 på natten. Först en reflexion i utkanterna av problemet. Det är ju ingen hemlighet att Sverige i högre grad än förr betraktas som ett eldorado för vissa utlänningar av icke önskvärt slag. Det gäller kriminalitet i allmänhet och narkotikabrott i synnerhet. Man har trott sig kunna notera dels att Sverige är en god marknad, dels att vår kriminalvård är så pass human, att den knappast avskräcker så »tuffa killar» som det här gäller. Riskerna inkalkyleras troligen i driftkostnaderna. I detta läge kan man naturligtvis inte förorda en i det närmaste fri invandring och en släpphänt övervakning av det inflyttade klientelet. I alla övriga sammanhang är jag anhängare av en generös flyktingsoch invandringspolitik. Jag kan härvidlag helhjärtat instämma med bland andra herr Mundebo. Den del av ärendet som kommit under vår behandling i andra lagutskottet avser ju vissa lagändringar. De nyheter som där signaleras avser att stärka utlänningarnas rättssäkerhet i vårt land, framför allt inom det kompetensområde som berör beviljandet av uppehållstillstånd. Det förordas därvid en större generositet än hittills. Däremot föreslås en viss skärpning av utvisningsbestämmelserna och kontrollen under vistelsen i landet. Populärt kan läget väl beskrivas så, att det blir något lättare härefter att komma in i landet men att det också blir lättare att åka ut ur landet om man inte sköter sig. Såvitt jag kan förstå är detta både humanitet och god ordning. en central utlänningsmyndighet. Den bör hälsas med tillfredsställelse. Statens utlänningskommission har från år 1944, då den inrättades, haft enbart provisorisk karaktär. Såväl Kungl. Maj:t som remissinstanserna har konstaterat att vi behöver en central och permanent utlänningsmyndighet. Vi lever mera definitivt än någonsin i en öppen värld. Under utlänningskommissionens 24 åriga historia har jag haft otaliga tillfällen till kontakter och samarbete med den. I synnerhet var detta fallet under mina mer än fyra år såsom flyktingssekreterare. Mestadels har dessa erfarenheter givit mig ett starkt intryck av kommissionens och myndigheternas strävan till oväld. En viss byråkratisk stelhet har väl inte kunnat undvikas. Det som någon gång har oroat mig är att det behövts ett ingripande eller en hemställan utifrån för att rädda vissa mänskliga värden. Jag har själv några gånger fått medverka till omprövning av beslut om uppehållstillstånd eller upphävande av utvisningsbeslut. Med viss oro har jag frågat mig vad som skulle ha skett om ingen hade ingripit. Jag har den uppfattningen, att den nya utlänningslagen skall eliminera en del av dessa risker. Vi skall komma ihåg att de utlänningar som klappar på våra portar är handikappade på grund av flera omständigheter. De är främmande för vårt språk och vårt sätt att leva. De är ofta vinddrivna människor, nervösa och uppjagade, och de behöver en möjlighet att få tala ut med tjänstemän, som är så litet byråkratiska som möjligt; tjänstemän som förtjänar den fantastiska benämningen »jourhavande medmänniskor» eller rätt och slätt medmänniskor. Därför behöver den kurativa verksamheten ytterligare byggas ut, och jag ber att i det stycket få ansluta mig till reservation 3 vid statsutskottets utlåtande nr 196. I den reservationen understryks just nödvändigheten av att den kurativa sidan :framdeles får en bättre utformning än hittills. Låt mig också få nämna med tack samhet den bok som genom våra utlänningsmyndigheter nu håller på att utkomma på flera aktuella språk, Utlänning i Sverige. Den har redan varit till utomordentlig hjälp. Sedan finns det saker som är petitesser ur statens synpunkt men som för den enskilde kan vara besvärliga nog. Jag tänker bl.a. på den situation som uppstår när en utlänning kommit hit på ett kortfristigt uppehållstillstånd. Under vistelsen här blir vederbörande kanske erbjuden ett arbete eller önskar av annan anledning stanna i landet en längre eller kortare tid. Ansökan om uppehållsoch arbetstillstånd måste då lämnas in från vederbörandes hemland eller i varje fall från en ort utanför Sverige. Pressen har nyligen omnämnt ett fall, då en utländsk dam måste göra en dyrbar, alldeles extra resa till London för att därifrån skicka en ansökan. Själv har jag några gånger varit med om att hjälpa 1 väg utlänningar, som redan befunnit sig i Sverige, exempelvis till en tysk stad för att ansökningshandlingen skulle bli giltig. Menar jag då att utlänningsmyndigheten a priori måste bevilja alla ansökningar om uppehållsoch arbetstillstånd vilka lämnas in av besökande här i landet? Naturligtvis inte. Jag menar bara att ansökningarna skall behandlas efter precis samma sakliga grunder, oberoende av om de är avsända från London, Hamburg eller Påskallavik. Svaret borde kunna bli ja eller nej, oavsett var den befinner sig som har sänt in ansökan. Det avgörande är ju de faktiska omständigheterna och inte formalistiska synpunkter på sättet för ansökan. Alltså bort med det som finns kvar av formalism på detta område och låt det sakliga innehållet få bli avgörande! Däremot tycker jag, herr talman, att propositionen och utlåtandena skapat en god och hållbar grund för tillämpningen av de tre förfaringssätt för individuell kontroll som kallas avvisning, utvisning och förvisning. Jag biträder också förslaget om att begreppet »hemfallen åt alkoholmissbruk» vidgas till »hemfallen åt alkoholmissbruk och narkotikamissbruk». Det gäller ju inte alkoholeller narkotikasjuka människor i allmänhet utan endast sådana utlänningar som på grund av sitt alkoholeller narkotikamissbruk är farliga för annans personliga säkerhet, för ett grovt störande levnadssätt eller driver brottslig verksamhet. Jag kommer att rösta för andra lagutskottets hemställan i utlåtandet nr 73. Beträffande statsutskottets utlåtande nr 196 kommer jag att stödja reservationen 3 angående den kurativa verksamheten. Främlingen vid vår port skall mötas inte med allmosor och barmhärtighet i vanlig mening utan med den generositet och beredvillighet att dela vårt bröd och vårt livsrum med en plågad nästa som tillkommer ett så privilegierat folk som vårt.

Herr talman! I stort sett kan jag vid denna sena timma inskränka mig till att instämma i vad fru Svensson sagt beträffande första lagutskottets utlåtande nr 54.

Utskottet tröstar sig självt och riksdagens ledamöter med att man i alla fall kommit fram till en viss utjämning i förhållandena mellan barn vars båda föräldrar är svenska medborgare och barn som har utländsk fader och svensk moder. Det är gott och väl att en viss utjämning har ägt rum, men det är inte till fyllest.

Jag kan inte hjälpa att jag fick en svag känsla av att så var fallet när herr Martinsson talade mycket varmt för det arbete som på detta område nedlagts inom Europarådet. Det är klart att man i dylika sammanhang skall vara trogen de principer som kommer fram i t.ex. Europarådet, men å andra sidan skall man väl inte vara så bunden vid förhållandena till andra länder, att invånare som föds och växer upp i vårt eget land kommer i kläm. Jag har också svårt att förstå varför det skulle vara orätt mot övriga länder i Europarådet, om den i motionerna föreslagna översynen kom till stånd. Det är därmed inte sagt att vi på något sätt bryter mot den överenskommelse som träffats. Herr talman! Eftersom tiden är så långt framskriden skall jag inte gå in på de motiveringar som jag annars skulle kunna anföra för ett godkännande av motionerna och t.ex. berätta en hel del saker som framkommit vid kontakt med de människor som berörs.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

Herr talman! Jag vet att många tycker att vi som har stött både denna motion och fjolårets motion och som kanske har deltagit i diskussionen i våras i samband med en interpellation, säger samma sak hela tiden. Men jag vet också att de som har gått emot motionen har producerat sig på många sidor i ett utlåtande och sedan har stått här och sagt samma saker, och jag anser att vi har samma rätt som de att upprepa oss. Man känner sig oerhört främmande för reaktionära yttringar hos sin närmaste omgivning. Jag tycker att jag ser sådana hos de företrädare för utskottet som särskilt talat om dessa barn som är hblandbarn, alltså barn med utländsk far och svensk mor, och som vill sätta dem i en lägre klass än andra barn. Man har visserligen varit så snäll att man har sagt att frågan nog borde utredas, så att dessa barn kunde få en del av de sociala förmåner som svenska barn erhåller, men man vill inte vara så generös att man medger att de bör vara helt likställda med dem. Det finns i dag en tendens att i likställighetsdebatten ofta glömma bort barnen. Den tendensen skymtar även här. Man för abstrakta resonemang och ser ut långt över våra gränser. Däremot talar man om grodperspektiv och självtillräcklighet hos dem som vill värdesätta ett barn med utländsk far lika högt som andra svenska barn. Men det är inte fråga om grodperspektiv när de som har nått så långt att de får företräda oss i Europarådet — och som inte försummar att erinra om det — inbillar sig att vårt lands anseende skulle bli skamfilat och att de själva skulle ha svårt att uppträda i Europarådet, om vi här i Sverige lät utreda möjligheterna att likställa barn med utländsk far och svensk mor med de svenska barnen. Det är nästan löjeväckande att anföra sådana svårigheter och samtidigt bortse från de svårigheter som möter barnen själva. Barnavårdsnämnderna som yttrat sig framhåller att bristen på sociala förmåner är en belastning för barnen och kan ge dem en känsla av att vara säregna. En del av barnen har kanske en hudfärg som redan pekar ut dem såsom varande icke riktigt som andra, och så skall det markeras även på detta sätt. Men företrädare för utskottet anser som sagt att detta inte är någonting i jämförelse med deras egna svårigheter. »Vi tappar ju ansiktet i Europarådet», heter det. Jag tycker att det är ynkligt med denna inställning. Det finns ju den möjligheten att modern inte gifter sig med den utländske fadern till barnet och att barnet alltså får svenskt medborgarskap. Men jag har svårt att förstå varför man skall tvinga henne till ett sådant val. Antingen skall hon gifta sig med barnets far och låta sitt barn gå miste om svenskt medborgarskap eller också skall hon ge barnet svenskt medborgarskap genom att inte gifta sig med dess far. Fröken Bergegren iromniserade litet och sade: »Äär det så märkvärdigt med svenskt medborgarskap? Om något barn skulle inbilla sig det, har det väl fått en felaktig inställning av sin mor.» I Sverige är det värdefullare med svenskt medborgarskap än med ett utländskt, det är ett faktum. Varför skulle inte ett harn ha rätt till svenskt medborgarskap, om det växer upp här, har svensk mor och inte på annat sätt har markerat att det inte hör hit? Låt oss som exempel ta en liten familj, där mannen är grek och hustrun är svenska. Mannen gör allt för att lära sig svenska språket och för att kunna bli svensk medborgare. Staten uppmuntrar honom och ger honom anslag till detta. Men hans barn vill man inte uppmuntra, fastän barnet talar svenska och icke känner till annat än svenska förhållanden och har sina föräldrar här. Detta går icke ihop; det är icke motiverat på ett mänskligt sätt! Jag hoppas att kammaren än en gång skall markera den inställning till frågan som kammaren gjorde i fjol, och jag beklagar att inte utrikesministern är närvarande här. Han visade faktiskt en mera mänsklig inställning och gav oss mer hopp om att detta problem skulle kunna lösas på ett tillfredsställande sätt när vi i våras talade med honom om saken. Jag kommer att rösta för den motion som har avgivits av fru Svensson m.fl.